Herr talman! Jag vill först tacka justitieministern för beskedet beträffande centrala rådets kommande aktiviteter när det gäller forskningssidan. Jag noterar att justitieministern ansåg att rådet borde kunna ta upp alla väsentliga frågor som hade med forskning att göra. Det tycker jag lovar gott. Sedan säger justitieministern att man vet väldigt litet om allmänpreventionen. Det håller jag med om, och det är därför som jag menar att eftersom det ändå är en sådan grundläggande fråga borde just forskning igångsättas beträffande detta. Emellertid finns det anledning att notera att justitieministern själv i samband med åtskilliga propositioner om straffskärpningar, som riksdagen har fått att behandla under senare år, har uttryckligen använt allmänpreventionen som motiv för straffskärpningen. Vi kanske inte då är så långt ifrån varandra när man ändå måste anse att allmänpreventionen har någon betydelse. Herr Måbrink tog bestämt avstånd från allmänpreventionens betydelse. Jag skulle bara helt kort vilja fråga hur han då i enighet med utskottet kunnat biträda vårt konstaterande att en väsentlig del av kriminalvården måste med hänsyn till den allmänna laglydnaden och till samhällsskyddet underkastas någon form av institutionell kontroll. Innebär inte detta just att vi använder allmänpreventionen som en av flera utgångspunkter för kriminalpolitiken? Beträffande vad justitieministern sade så håller jag med om att ordet kriminalvård är litet besvärande. Jag tycker inte det täcker vad man vill åstadkomma. Liksom justitieministern tycker jag inte heller om ordet fånghålleri. Jag skulle också vilja hitta ett ord som täcker vad man egentligen vill. Ordet vård ger anledning till förväntningar eller föreställningar som vi menar inte alltid stämmer när det gäller kriminalvården, och ordet kanske säger litet mer än vad egentligen själva syftet är. 133 När det gäller utskottets vice ordförande vill jag bara konstatera att hennes inlägg liksom de inlägg från olika utskottsledamöter som här gjorts förut, har gett en klar bild av utskottets betänkande, och det har varit värdefullt. Vad beträffar skyddstillsynen vet jag inte hur jag formulerade mig, men min mening var att tala om skyddstillsyn med behandlingsföreskrift och inte med anstaltsbehandling, som ju är någonting annat. Jag menar helt enkelt att eftersom socialvården bevisligen fungerar ganska dåligt på vissa orter och i vissa sammanhang så får domstolarnas domar, som innebär skyddstillsyn med behandlingsföreskrift, inget innehåll alls. Då blir, menar jag, anstaltsbehandlingen det enda alternativet, och det tror jag att varken fröken Bergegren eller jag önskar. Jag får, herr talman, återkomma med replik till herr Måbrink beträffande KRUM.
Herr talman! Jag tycker nog att utskottets vice ordförande avfärdar vår allmänna bedömning av övervakarnas möjligheter att svara för ett stort antal klienter litet lättvindigt. Hon kallar det rätt ut för överbud. Jag tycker inte det är riktigt likt vår vice ordförande att ta så enkelt på frågorna. Om man kan pressa antalet klienter per övervakare från 30 till 20 måste det innebära väsentligt ökade förutsättningar för en effektiv övervakning och hjälp till dessa människor. Om man vill nå det mål som justitieministern talade om, nämligen ett ordentligt fältarbete där vederbörande övervakare har närkontakt med klienterna, tror jag att 20 kan vara ett alldeles tillräckligt antal. Om man skall satsa på detta nya system — och det vill vi göra, jag tycker att det är bra — bör man nog se till att det finns förutsättningar för att det verkligen blir effektivt. Vi får komma ihåg att det är fråga om ett klientel som socialt och kriminellt är hårt belastat och att det därför är angeläget att varje övervakare inte får ett alltför stort antal fall att svara för. Jag vidhåller att vårt förslag, som innebär ökade resurser i det här fallet, står sig och jag vidhåller alltså mitt yrkande på den punkten.
Herr talman! Bara några ord till vår värderade vice ordförande i utskottet. Det är egentligen ingen replik, men när det gäller planen för genomförandet av reformen av anstaltssystemet vill jag framhålla att vi under den tid som ligger framför oss måste planera på ett riktigt sätt så att reformen går att genomföra så fort som möjligt. Vi får hoppas att arbetslösheten skall försvinna, men om den kommer att bestå ännu en tid så att det finns arbetskraft att tillgå kan ju mycket göras via AMS. Häromdagen hörde jag talas om något som jag inte tyckte var bra, nämligen att vid ett fängelse här i Mellansverige upprustades anstalten med tanke på att den skulle ingå i räjongsystemet. Där hade man bort hålla igen, eftersom vi ju skall ha ett annat system. Det kan naturligtvis invändas att vi fattar beslut om detta först i dag och att man i fråga om sådant som i tid ligger bakom oss måste handla efter det gamla systemet. Men man visste ju att denna ändring skulle komma. Sådana felinveste Nr 75 ringar bör inte göras. Torsdagen den Jag nämnde, herr talman, ingenting om KRUM i mitt anförande, men 26 april 1973 även jag och mitt parti har haft betänkligheter mot delar av dess Arslan till Kriminal. verksamhet. Genom att kriminalvårdsstyrelsen kommer att följa KRUM :s Anslag ti PN vården, m.m. verksamhet — förbundet skall ju till kriminalvårdsstyrelsen redovisa sina åtgärder och insatser — får även riksdagen bättre kontroll över dess verksamhet.

Herr talman! Vi är inte oense i sak, herr Johansson i Växjö, men bara tillgången på byggarbetskraft är väl inte nog för att överbrygga alla de svårigheter som föreligger när det gäller att planera ett nytt anstaltssystem — det vill till mycket mer. Därför har vi anledning att se med en viss tveksamhet på möjligheterna att nämnvärt påskynda det här. Det förringar emellertid inte värdet av att vi försöker att så snabbt som möjligt förverkliga programmet. Herr Westberg i Ljusdal gör sig inte bara skyldig till överbud utan också till underbud. Om herr Westberg hade läst utskottsbetänkandet litet ordentligare, skulle han funnit att vi där säger att talet 30 är ett maximital och att det finns möjligheter till flexibilitet just med hänsyn till fallens svårighetsgrad. Jag tycker att det är ett klart överbud när man, trots att propositionen föreslår en så kraftig upprustning, ändå ökar på med mer än 50 procent. Till fru Kristensson skulle jag vilja säga att i påföljdsformen skyddstillsyn ligger möjlighet till att under övervakningstiden föranstalta om anstaltsvård om så befinns önskvärt. Utan att ta ställning till det mera generella påståendet som fru Kristensson gör om socialarbetarnas bristande vilja att fullfölja domstolarnas intentioner kan jag vidare konstatera, att det i denna påföljdsform ändå ligger en möjlighet för domstolarna att, om så behövs, tillgripa anstaltsvård, som ofta betraktas som ett ganska verksamt medel att hjälpa narkotikamissbrukare att komma från sitt missbruk under en tid.

Herr talman! Låt mig ta upp det sista först. Jag hade inte den uppfattningen att socialarbetarna var inblandade i detta sammanhang. Det gäller det sätt på vilket sjukhusen och andra organ, som har med behandlingen att göra, följer upp föreskrifterna för denna. Att det råder brister på sina håll i detta hänseende trodde jag att också fröken Bergegren var medveten om. Beträffande KRUM säger utskottets vice ordförande att min uppfattning är extrem. Ja, det är en bedömning vars riktighet jag inte kan avgöra. Jag kan bara själv inte tycka att det är så väldigt extremt att säga att det är fel att vi med statliga medel stöder en verksamhet, som syftar till att exempelvis, som jag sade förut, igångsätta aktioner och aktivt stödja stridsåtgärder. KRUM-kansliet skall därvid fungera som en agitationscentral. Det är ju inte bara fråga om de 38 000 kronor som KRUM får i 135 statsbidrag. Statens ungdomsråd har ju av de 5 miljoner som riksdagen medgav förra året utbetalat 30 000 kronor till KRUM. Stockholms KRUM får av kommunen, vilket vi i och för sig inte har något att göra med här i riksdagen, 50 000 kronor. Göteborgskontoret får vidare 25 000 kronor av Göteborgs kommun. KRUM får följaktligen sammanlagt en hel del offentliga pengar. Jag kan inte hjälpa att jag tycker att det är stötande att man med offentliga medel bidrar till denna verksamhet. Jag kan inte finna att detta är en extrem uppfattning. Det borde vara ganska naturligt att man avvisar ett sådant anslag. Nu säger herr Westberg i Ljusdal att vi förtroendefullt kan lämna till kriminalvårdsstyrelsen att avgöra detta, och även utskottets majoritet menar att vi kan göra det. Jag vill erinra om att utskottet föregående år sade att kriminalvårdsstyrelsen får bedöma detta självständigt men att kriminalvårdsstyrelsen det oaktat ändå har beviljat detta anslag. Därför tycker jag faktiskt att tiden är inne att riksdagen uttalar som sin mening, att KRUM inte skall ha statsbidrag. Kanhända känner sig kriminalvårdsstyrelsen litet bunden, inte av riksdagens uttalande utan av den omständigheten att KRUM, när organisationen första gången fick anslag, inte erhöll det genom beslut av riksdagen utan genom justitieministern själv. Jag vidhåller i alla fall mitt yrkande om att riksdagen bör uttala att KRUM inte skall ha något statsbidrag.
Herr talman! Utskottets vice ordförande vidhåller talet om överbud när det i själva verket gäller en annorlunda bedömning. Jag skall inte gå in på någon ytterligare diskussion med henne på denna punkt. Jag är övertygad om att tiden kommer att visa vem som har gjort den bästa bedömningen i detta fall. Därför tror jag att vi kan låta den diskussionen anstå tills vidare. När det sedan gäller frågan om KRUM och kriminalvårdsstyrelsen, som utskottets ordförande tog upp, har jag den meningen att kriminalvårdsstyrelsens begäran förra året att KRUM skulle lämna en redovisning för hur man använt de anslagna medlen innebär, att kriminalvårdsstyrelsen verkligen med stor uppmärksamhet följer utvecklingen. När man nu skall pröva anslaget på nytt, tror jag att man kommer att ta hänsyn till den redovisning som man säkerligen ämnar infordra. Jag menar bara för min del att vi inte skall föreskriva vad kriminalvårdsstyrelsen skall göra. Jag har förtroende för kriminalvårdsstyrelsen och tror att den har möjligheter att på ett riktigt sätt använda de medel det här är fråga om.

Herr talman! Fru Kristensson förtydligar sig och säger att det är fråga om de sjukvårdande organens bristande vilja eller förmåga att ge den föreskrivna vården i sådana här fall där man har dömt till skyddstillsyn med behandlingsföreskrifter. Vi vet ju alla att det fortfarande föreligger bristande resurser att ge den vård som skulle behövas och kanske också bristande kunskaper om hur man skall ge den vården.

Det finns alltså vissa möjligheter inom nuvarande lagars ram.

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i debatten — det är nog långa debatter ändå i den här kammaren — men eftersom jag sannerligen inte har tillhört dem som har tyngt kammarens arbetsplena under året kanske jag kan få säga några ord, i synnerhet som jag fick ett mycket kraftigt påhopp av herr Måbrink. Jag hade kanske lekt med tanken att säga någonting om frivården; jag har intresserat mig litet speciellt för den. I Örebro har vi fått ett nytt och mycket bra frivårdshotell — det är bara ett par år gammalt. Det finns 17 personer i det, och det kostar 7 kronor om dygnet för dem som bor där. Då får de kaffe med bröd på morgonen och kaffe på kvällen. De har mycket fina samlingsrum och hobbyrum. Standarden är mycket hög, men det är såvitt jag kan finna ingen onödig lyx. De har TV-rum och motionsrum, de har över huvud taget mycket fina lokaler. Men det bedrivs faktiskt ingen verksamhet i de här lokalerna. Det förekommer ingen gruppverksamhet för frigångarna, ingen information, inga upplysande föredrag, över huvud taget ingen verksamhet som kan förströ frigångarna och hjälpa dem på traven. Det finns onekligen problem för dem när de kommer ut från sluten anstalt; det har ju omvittnats av många talare här. Jag tror att det finns, herr justitieminister, otroligt mycken jungfrulig mark att beträda på det här området när det gäller att hitta på nya aktiviteter. Jag hade glädjen att spela biljard med en stackars kåkfarare, som hade 28 år på nacken på sluten anstalt, och det var faktiskt rörande att se hans enorma glädje över att någon tog hand om honom en lördag, intresserade sig för hans problem och pratade med honom. Jag hade också tillfälle att besöka hotellet och tala med hans yngre kamrater. Jag fick en mycket stark känsla av att de här människorna behöver kontakt, behöver hjälp, behöver en knuff för att komma i gång. Nu går de där, slösitter och tittar på TV, väntar på ett jobb — de har ett tillfälligt jobb i väntan på något bättre — men ingenting händer. Det finns alltså otroligt mycket att göra på det här området. Betecknande är också att de som bodde på det här frivårdshotellet var utomordentligt skeptiska mot KRUM:s verksamhet. De tyckte inte om KRUM över huvud taget — det är bara herr Måbrink som gör det, efter vad jag kan förstå. De sade att KRUM arbetar bara på anstalterna och animerar till motstånd och JO-anmälningar. Här har jag ett informationsblad från KRUM. Jag skall inte gå in på allt som står där. Det kallar socialstyrelsen för ”töntig”, säger att det finns folk på KRUM-kansliet som gärna skulle vrida nacken av en redaktör på Svenska Dagbladet, osv. 137 — det kan man lämna därhän. Det animerar de intagna och säger: ”När skrev du en JO-anmälan sist?” Det har blivit ett problem för personalen på fångvårdsanstalterna att besvara alla dessa JO-anmälningar som kommer in. Det är här fråga om en mycket kär sysselsättning för KRUM. Herr Måbrinks våldsamma angrepp på mig är väl egentligen av den arten att det inte skulle behöva bemötas av mig från den här talarstolen. Herr Måbrink har ju faktiskt avslöjat sig själv genom sitt inlägg. Han säger också att han inte gillar innehållet i citaten ur Krumbukten — jag har rätt många sådana i min motion. Jag skulle nästan vara frestad att fråga: Vad bråkar då herr Måbrink om? Citaten är faktiskt hämtade ur flera exemplar av Krumbukten, och givetvis är det många som har skrivit dessa artiklar. Men valet av artiklar som Krumbukten har intresserat sig för avslöjar ju också själen i tidningen. Men herr Måbrink kommer med falska påståenden när han säger att jag eller moderata samlingspartiet vill stoppa KRUM. Ingalunda! Vi har ingen kommunistisk stat här i Sverige. I en kommunistisk stat, herr Måbrink, skulle KRUM inte få existera, för de bedriver en samhällskritisk verksamhet. Men jag vill inte stoppa dem. Det är en väldig skillnad mellan att stoppa en organisation och att stödja den med statsmedel — och det är det det är fråga om här. De skulle inte ha statsmedel när det inte är någon seriös organisation, anser jag. Man kan fråga sig vems intressen herr Måbrink värnar. Jag tänker ofta på brottslingarnas offer också, och jag håller på att försöka hjälpa en stackare som har blivit invalid för livet, 38 år gammal, efter misshandel av en inbrottstjuv. Fröken Bergegren talade om ytterligheterna — fru Kristensson och vi motionärer och herr Måbrink. Ja, vad är det för ytterligheter, fröken Bergegren? Att citera KRUM:s eget program eller KRUM:s egen tidning — för det är vad vi har gjort — är ingen ytterlighet. KRUM är en politisk kamporganisation med ytterst obskyra syften, och för att nå sina egna syften utnyttjar KRUM hänsynslöst olyckliga människor som har kommit på kant med samhället, och den verksamheten borde inte stödjas av samhället, anser vi. Med detta, herr talman, vill jag bara instämma i de yrkanden som fru Kristensson har gjort.
Herr talman! Herr Ringaby säger att många fångar inte gillar KRUM. Nej, det tror jag också är riktigt, liksom att många anställda heller inte gillar KRUM. Många anställda och många fångar gillar inte heller den religiösa verksamhet som bedrivs på våra fångvårdsanstalter. Det vet vi väl, det är väl ingen nyhet. Att ta det som ett argument för att man inte skall ge anslag till KRUM tycker jag är hårresande. Sedan går herr Ringaby inte in på förfalskningarna som jag vill påstå att han gör i sin motion. För det är ju rena förfalskningarna att inte tala om, eller ta reda på, att Krumbukten har öppet forum i sin tidning. Det är sådana insändarartiklar som herr Ringaby bygger upp hela sin motion på. Han talar inte heller om vilket nummer av tidningen Krumbukten det gäller. Det är förfalskning och det är politiskt skojeri som jag sade i mitt inledningsanförande. Kan inte herr Ringaby komma åt KRUM på annat sätt än genom att göra som han nu har gjort, så tycker jag att herr Ringaby skall sluta att skriva sådana här avskyvärda motioner. Det tycker jag ändå vore ett renlighetskrav. Helt plötsligt blandar herr Ringaby in frågan: ”Vems intresse värnar herr Måbrink?” Och han talar om alla offren. Är KRUM orsak till alla offren också nu? Det är ytterligare rappakalja som herr Ringaby försöker koka ihop här. Var nu litet självkritisk, herr Ringaby, och säg att det var naturligtvis felaktigt att skriva en motion på det här sättet — det var ett misstag och det skall inte upprepas. Jag tycker det vore ärligare. Men nu tillhör givetvis herr Ringaby den där mörkblåa reaktionära gruppen, så något sådant kan han inte kosta på sig, utan han kommer väl att fortsätta med sina tilltag.
Herr talman! Herr Måbrink använde ju mycket starka ord — han talade om förfalskning — och jag finner det helt meningslöst att föra en debatt med herr Måbrink. Men jag kan efter det här sammanträdets slut överlämna dessa exemplar av tidningen Krumbukten till herr Måbrink, så skall han få se att allt som jag citerat i min motion är exakt taget ur Krumbukten, ord för ord. Det är ingen förfalskning.
Herr talman! Herr Ringaby lyssnar inte, och jag förstår varför han inte vill lyssna på argumenten. Jag har, som jag sade, sett att en del av det här har stått i Krumbukten.

Man har citerat KRUM:s målsättning och program här, och fru Kristensson citerade följande: ”Som ett led i opinionsbildningen arbetar KRUM för att fängelserna på fångarnas villkor ska öppnas för allmänheten, organisationer, myndigheter och massmedia.” Ja, vad har fru Kristensson emot det? Vi var på Kumla förra året — i oktober månad tror jag det var — och skulle gå in på en avdelning där, men vi fick inte komma in på avdelningen med mindre än att fångarna gav oss tillstånd. Skall vi inte tänka på fångarnas personliga integritet? Det är detta det handlar om i den passus som fru Kristensson citerade.

Herr talman! Jag har, herr Måbrink, aldrig påstått att det är KRUM:s styrelse som skrivit allt det som citeras i motionen. Jag har påstått att det är hämtat ur Krum bukten, och det står jag för.

Herr talman! Vi började arbetet i dag med att snällt anpassa oss till regeringens propåer, vi förlängde vårsessionen till längst den 6 juni därför att regeringen varit så sen med många betydelsefulla propositioner.

Då skulle ärendet ha kommit till offentlighetens kännedom på ett sätt som gjort det ännu mer uppenbart hur regeringen i år försett riksdagen med arbetsmaterial. Det är — kan man tycka — en något beklämmande politisk-taktisk situation vi nu befinner oss i, när regeringen stjälper över oss propositioner i den uppenbara avsikten att framstå som effektiv och idékraftig för att på det sättet skaffa sig en bättre plattform inför valet. När detta ärende, som gäller ändringar i hyreslagstiftningen, kom på riksdagens bord tyckte jag att jag hade anledning att från kammarens talarstol säga några ord om det förhållandet, att lagförslaget inte hade passerat lagrådet. Statsrådet Lidbom förklarade då för oss att regeringen inte hade någon skyldighet att höra lagrådet, utan man fick bedöma om man hade tid till detta eller inte. Detta gjorde han trots att jag i mitt anförande över huvud taget inte hade ifrågasatt regeringens rätt att handla så — jag hade bara ifrågasatt lämpligheten av att förfara på det sättet. Den andra linje som statsrådet Lidbom följde var ungefär den — naturligtvis litet förgrovat — att det var bättre med en måhända något bristfällig lagstiftning som ändå främjade ett reformarbete, än med ingen lagstiftning alls och en försening av reformerna. : Sedan vi nu i lagutskottet behandlat propositionen angående ändringar i hyreslagstiftningen måste jag säga att jag tycker att det var motiverat att jag uttalade en kritik beträffande regeringens hantering av detta ärende. Jag undrar hur släpphänt man egentligen får vara när det gäller att utforma lagtext, hur långt man får gå när det gäller att låta ändamålen helga medlen. För ögonblicket tänker jag mindre på det sakliga innehållet ilagstiftningen och mera på den rent språkliga utformningen. När det gäller ändringarna i hyreslagstiftningen kan man konstatera att det i propositionen redan från början funnits ett rent slarvfel, en felaktig hänvisning, som utskottet rättat till på grundval av en moderat motion i frågan. I några andra fall har vi från moderat håll pekat på språkliga oformligheter, som vi tycker i vissa fall lett till nära nog obegripligheter och i andra fall till att texten blivit klumpig och svårgenomtränglig. Jag tycker det känns särskilt allvarligt att behöva konstatera detta när det gäller en lagstiftning, som den enskilda människan skall ta del av och befatta sig med i mycket stor utsträckning. Det är inte en lagstiftning enbart för fackfolk, utan det är en lagstiftning för de många människor som är hyresgäster. Låt mig såsom ett exempel på den lagtext som föreslås citera förslaget beträffande 48 §. Det står på s. 14 i betänkandet för den som eventuellt är intresserad av att följa med. Fordrad hyra är att anses som oskälig, om den väsentligt överstiger hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. Härvid skall bortses från lägenhet vars hyra icke är rimlig med hänsyn till det allmänna hyresläget i orten för närmast jämförliga lägenheter i nybyggda bostadshus.” Jag tror inte många kan förklara för mig vad ordet ”härvid” egentligen syftar på. Men vi begriper i detta fall ändå meningen och därför kan det måhända passera. Man har också skapat en annan mycket lång och invecklad mening i 54 § som jag inte skall citera. Den som är road kan läsa den själv och konstatera hur man med några enkla handgrepp — jag vill inte påstå att vi har lyckats särskilt bra i reservationen — skulle kunna lätta upp texten och göra den mera begriplig för de många människorna. Vi har valt, herr talman, att inte reservera oss på alla punkter, där vi tyckt att språkbruket varit otympligt, krångligt och besvärligt. Vi har valt ut en enda fråga för att markera att vi ogillar släpphäntheten på detta område. Det blir det enda ställe där vi i formfrågorna kommer att begära omröstning. Så sent som 1968 fick vi en ny hyreslagstiftning, 1968 års hyreslagsreform. Om den sägs det att erfarenheterna genomgående har varit positiva. På ett par punkter har det dock visat sig föreligga behov av ändringar med principiell innebörd. Det intressanta är dock att lagen har fungerat tillfredsställande och att erfarenheterna är positiva. Om man sedan betraktar de förändringar som föreslås och ser efter om de är så väldigt stora och betydelsefulla att de motiverar och försvarar den brådska som har präglat arbetet med propositionen, blir man kanske litet mera tveksam. Det som föreslås är i huvudsak att en hyresgäst skall få rätt att med bibehållet besittningsskydd säga upp sin lägenhet för hyresreglering. Det är väl ingenting att säga härom. Tvärtom kan vi alla tycka att det är bra med denna möjlighet. Men det är ingenting nytt. De som var hyresgäster på 1930-talet vet ju att det var mycket vanligt att man på den tiden sade upp hyresavtal enbart för en hyresreglering. Ingen fastighetsägare kom på idén att driva detta till att hyresgästen skulle förlora hyresrätten. Ibland genomfördes en hyresreglering och ibland blev den inte av. Det principiellt nya är naturligtvis att man med den regleringsverksamhet vi fått i landet nu kan få också hyran prövad. Det är helt OK. Det enda jag är fundersam över är om man inte förespeglar de många hyresgästerna att här kan hända stora ting, när det gäller hyressänkningar. En av de saker som man har tagit upp som motivering för en sådan här uppsägning har varit garageproblemet. Det förekommer ju att en hyresgäst inte bara hyr en bostad utan även tvingas hyra ett garage, detta oavsett om han är bilägare eller ej. Om vi tittar litet ytligt på problemet, kan vi alla säga att det är väl inte rätt att en hyresgäst som inte har bil skall behöva betala för ett garage. Problemet kan också gälla en hyresgäst som visserligen har bil men som inte vill ådra sig den höga kostnaden att ha bilen i garage utan hellre tar olägenheten av att ha den på gatan.

Och kommunerna följer strikt anvisningarna. Den som uppför ett bostadshus tvingas alltså att bygga garage på grundval av TOR bestämmelser som samhället har utfärdat. Väljer man den utgångspunklagstiftningen, ten så blir det inte så där alldeles tvärsäkert att det är orätt mot mm: hyresgästen som inte håller sig med bil att han trots allt får bära en del av den sorts allmänna kostnad som lagts på fastigheten genom garagebyggandet. Någon skall betala. Skall fastighetsägaren eller den som uppfört fastigheten betala för att man har byggt garage som man blivit ålagd att bygga? Eller skall samhället betala eller skall kostnaden tas ut av bilskattemedel? Någonstans skall det betalas, men garaget är väl närmast att betrakta som ett annex till den förhyrda lägenheten. Jag vill inte påstå att detta är sista ordet i en sådan här diskussion. Jag vill bara peka på svårigheterna att få till stånd en hel del av de hyressänkningar som jag vet att många går och hoppas på. Vi tycker litet till mans att det finns fall som är konstiga, men man bör akta sig för att göra ett för stort nummer av den här saken, åtminstone i valrörelsen, ty då tror jag att människor blir besvikna. Den andra saken av principiell betydelse är att hyran i fortsättningen skall vara bestämd till sin storlek. I det ligger bl.a. att hyran inte får knytas till viss index. Ja, i och för sig är väl indexanknytning av en sådan utgift som hyreskostnaden rätt praktiskt, om man hade haft en index som varit tillfredsställande anpassad. Jag kan gott hålla med om att nuvarande indexserier inte riktigt lämpar sig för detta. Men jag tycker inte att det är så förfärligt farligt att låta bli att införa förbud mot indexklausuler. Med den föreslagna lagen ger vi ju hyresgästen en möjlighet att när som helst säga upp hyresavtalet för hyresreglering. Är han missnöjd med indexklausulens verkningar, så kan han säga upp avtalet. Jag tycker att det hör till — skall vi säga lagstiftningsetik — att inte lagstifta när det inte framstår som ett absolut och nödvändigt behov. Det är en av anledningarna till de reservationer som vi har avgivit. Herr talman! Jag har förstått att det är bråttom för att vi skall bli färdiga, så jag skall inte fördjupa mig i de övriga reservationerna — förhållandevis enkla ting — utan jag nöjer mig med de här mer principiella funderingarna. Jag hänvisar till de motiveringar som herr Söderström och jag har framfört och yrkar bifall till de fem reservationer som vi båda står för.

Herr talman!

Vid början av årets riksdag väckte vi inom vänsterpartiet kommunisterna en motion, där vi berörde för hundratusentals hyresgäster väsentliga 150 problem. Det gällde frågan om att kunna få ändring av och få bort olika klausuler och hyresvillkor utan att kvarboenderätten äventyrades. Som exempel på sådana villkor nämnde vi olika slag av indexklausuler, garagetvång och andra avtalskopplingar, vilka generellt borde förbjudas. Förslag i denna riktning hade aviserats i två promemorior från justitiedepartementet under år 1972, och i dessa föreslogs att sådana lagändringar skulle träda i kraft den 1 juli 1973. I vår motion 1973:1087 fäste vi uppmärksamheten på att den föreslagna tidpunkten för ikraftträdandet, den 1 juli 1973, skulle innebära att någon ändring av avtalsvillkoren i de flesta fall inte skulle kunna ske förrän fr.o.m. den 1 oktober 1974. För att de hyresgäster som i många fall under ett flertal år tvingats att acceptera otillbörliga eller orättmätiga hyresvillkor skulle kunna bli av med dessa så snart som möjligt utan att riskera sitt besittningsskydd föreslog vi att tidpunkten för lagens ikraftträdande i denna del skulle fastställas till den 1 juni 1973. Då vi i början av mars månad i år erhöll propositionen 23 angående ändringar i hyreslagstiftningen, kunde vi med tillfredsställelse notera att regeringen i propositionen — med i stort sett samma motiveringar som i vår motion — föreslagit samma datum för ikraftträdandet. När riksdagen sedan den 8 mars — såsom herr Lidgard nyss har erinrat om — behandlade remissen av propositionen gjordes en del invändningar av herrar Lidgard och Wiklund i Stockholm, i huvudsak mot att lagrådet inte hade hörts över förslaget. Herr Lidgard nämnde då att propositionen jämfört med justitiedepartementets promemorior innehöll flera viktiga nyheter, bl.a. tidpunkten för lagens ikraftträdande. Statsrådet Lidbom anförde i detta sammanhang bl.a. att här var fråga om ett fall då en för hyresgästerna angelägen reform skulle fördröjas ett halvår eller mer — kanske ett år — om regeringen inte underlät lagrådsgranskningen. Statsrådet Lidbom framhöll också att detta inte var någon nyhet och att man tidigare gjort på samma sätt då det gällde äldrelagstiftningen och hyresregleringslagstiftningen. Att jag nu erinrar om detta beror på att jag delar regeringens syn på att de förslag till ändringar i hyreslagstiftningen som föreslås — och då även tidpunkten för ikraftträdandet — är så viktiga och betydelsefulla för landets hyresgäster att man måste undvika alla förseningar i behandlingen. I reservationen 5 vid det betänkande som vi nu behandlar har herrar Lidgard och Söderström föreslagit att lagändringarna i sin helhet skall träda i kraft den 1 januari 1974. Det motiveras med ett resonemang om att lagstiftningen bör tillåtas träda i kraft tidigast den 1 juli 1973 och att det då från hyresgästsynpunkt inte spelar någon större roll om man väntar till den 1 januari 1974. Vidare motiveras detta förslag med vikten av att partsorganisationerna ges tillfälle att i god tid informera om gällande regler. Nu vet vi, herr talman, att hyresgästerna har intresse av att lagändringarna får träda i kraft så snart som möjligt. Vi vet vidare att en av partsorganisationerna — Hyresgästernas riksförbund — anser att lagändringen bör genomföras från den 1 juni 1973 och att man räknar med att hinna informera sina funktionärer och medlemmar. Kvar står då fastighetsägarna och den partsorganisation — Sveriges fastighetsägareförbund — som har till uppgift att tillvarata det privata fastighetsägarintresset. Klart är att man på det hållet har intresse av att så mycket som möjligt fördröja alla förbättringar för hyresgästerna och av att en sådan förskjutning sker som moderatreservationen föreslår.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

Herr talman! Herr Lidgard påstod att den här propositionen hade lagts därför att regeringen ville skaffa sig en plattform inför höstens val.

Och vad utskottet där hade skrivit är en av de saker som tas upp i den nu föreliggande propositionen. Vad vi nu behandlar har således delvis tillkommit som en följd av en beställning från lagutskottet. Jag skall vidare be att få uttala min stora tillfredsställelse över propositionen. Vi fick, som redan sagts från denna talarstol i kväll, en genomgripande förändring i hyreslagstiftningen 1969. Den innebar bl.a. ett starkt besittningsskydd för hyresgästerna. Men redan i början av 1971 stod det klart att detta besittningsskydd, som man hade betraktat som starkt, hade vissa begränsningar. Sålunda hade fastighetsägaren-hyresvärden möjlighet att säga upp hyresavtalet för att få hyresvillkoren ändrade, men om hyresgästen sade upp avtalet i akt och mening att försöka resonera om hyresvillkoren innebar det att han gick förlustig besittningsskyddet. I den proposition som vi nu behandlar har denna fråga tagits upp. Det föreslås nu en väsentlig förändring som möjliggör för hyresgästen att säga upp hyresavtalet med begäran att få hyresvillkoren ändrade. Jag tror att alla som har sysslat något med dessa frågor inser att detta är betydelsefullt för hyresgästerna. Vi har upplevt en tidsperiod då vi haft bostadsbrist. Under den tiden har det ofta inträffat att hyresgäster har känt sig vara i en tvångssituation och fått skriva på hyresavtal, som de kanske inte innerst inne velat göra om de varit i en annan situation. Bl. a. har en del hyresgäster gått med på att införa indexreglering i sitt hyresavtal. Det har fört med sig att man i vissa situationer kommit dithän att hyran i lägenheten genom indexregleringen kommit att bli högre än vad den skulle ha blivit om man hade tillämpat bruksvärdesbedömningen vid fastställandet av hyran. Därmed är jag inne på den första reservationen av de två moderaterna i lagutskottet, nämligen den där man går emot regeringsförslaget om förbud mot obestämda hyror och går emot förslaget om förbud mot indexklausul i bostadslägenheter. När man nu har möjlighet att säga upp hyresavtalet och få till stånd en ändring i hyresvillkoren kan man naturligtvis, som herr Lidgard påpe kade, tycka att indexklausulen inte har så stor betydelse som tidigare. Nr 75 Men just det förhållandet, som jag nyss nämnde, att hyran genom Torsdagen den indexklausulen kan komma att bli högre än den blivit om man bedömt 26 april 1973 den efter bruksvärdesmetoden är en nackdel. Dessutom finns det — — — — egentligen — vilket herr Lidgard också tog upp — ingen lämplig indexserie Ändringar i hyresatt knyta an hyresvärdet till. I många fall går man efter konsumentprislagstiftningen, index, vilket gör att priset på mjölk, potatis eller någonting, som är helt ovidkommande för fastighetsägarens/ hyresvärdens utgifter när det gäller att tillhandahålla en bostad, påverkar hans möjligheter att få in en högre hyra för lägenheten. Det drabbar hyresgästen så att han får betala en högre hyra. Det är helt orimligt att ha ett sådant system. Man hade kanske fått något större respekt för dem, som går emot förbudet om indexklausul, om de åtminstone hade gjort ett försök att införa ett indexsystem som direkt passar för bostadsmarknaden. Jag skall avstå från att gå in i någon närmare polemik när det gäller reservationerna 2 och 3, eftersom de närmast är omformuleringar av texten. Åtminstone gäller detta reservationen 2. Jag ber när det gäller reservationerna 2 och 3 till utskottets betänkande att få hänvisa till vad utskottet har anfört. I reservationen 4 vill man inte vara med om fullföljdsbegränsning när det gäller byte och upplåtelse i andra hand av bostadslägenhet. Ofta är det i sådana situationer nödvändigt med en snabb handläggning. Att då ha ett fullföljdsförfarande, som skulle dra ganska långt ut på tiden, kunde innebära stor risk för att man efter fullföljdsförfarandet inte hade någon bytespartner kvar därför att han dragit sig ur på grund av dröjsmålet. I stort sett samma förhållande uppstår när det gäller upplåtelse i andra hand. Med hänsyn till den långt framskridna tiden skall jag nöja mig med att med denna korta motivering yrka avslag även på reservationen 4. I fråga om reservationen 5 kan jag också fatta mig mycket kort genom att hänvisa till vad herr Claeson sagt. Han framhöll vad det skulle innebära att gå på reservanternas förslag och framflytta ikraftträdandet 7 månader. Det kunde förefalla som om detta inte hade så stor betydelse, men som redan påpekats skulle det medföra att lagen inte skulle få någon praktisk betydelse förrän den 1 oktober 1974. Detta är också en av anledningarna till att det i fråga om denna proposition blivit litet mera bråttom än man kanske från början avsåg. För att reformen skall få verkan redan vid årets uppsägningar av hyresavtalen, måste lagen träda i kraft redan den 1 juni för att hyresgästerna skall få möjlighet att utnyttja den tre månaders uppsägningsperiod som ligger före den 1 juli. Detta är nödvändigt för att hyresgästerna skall kunna tillämpa förmånen redan från den 1 oktober i höst. Till slut vill jag säga några ord om den uppsägningsmöjlighet som hyresgästerna nu får och som ger dem möjlighet att ta upp en diskussion om hyresvillkoren. Den innebär att de i sin uppsägning måste ange att de vill ha en ändring i villkoren. Om så icke sker kan de hamna i den situationen att de går miste om besittningsrätten. Därför har utskottet känt sig föranlåtet att i sin skrivning erinra om att man förutsätter att parterna i samband med lagens ikraftträdande får en ordentlig informa 153 Torsdagen den Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till lagutskottets

lagstiftningen, Herr talman! ”Land skall med lag byggas” var det valspråk som en av m.m. våra svenska kungar en gång hade. Men om denne kung hade anat vilken utveckling vi numera fått inom lagstiftningens område — och hur dessutom våra lagar oftast kommer till utan obligatorisk lagrådsremiss — hade han säkerligen försett sitt valspråk med ett tillägg om att det inte är efter kvantiteten utan efter kvaliteten som våra lagar skall bedömas, åtminstone i första hand. Med den takt som statsrådet Lidbom numera signerar nya lagar är det inte så underligt, om det ibland insmyger sig felaktigheter och underliga formuleringar, ägnade att försvåra tillämpningen och i någon mån minska respekten. Det är därför som vi inledningsvis påpekar i vår partimotion nr 1625 de mycket stora förändringar, som berör en central civilrättslig lagstiftning och därmed många medborgare i vårt land. Inte nog med att förslagen inte remitteras till lagrådet — de har inte tillkommit efter en allsidig utredning utan består av departementspromemorior. Men inte ens dessa promemorior har varit föremål för remissbehandling i sin helhet, utan förslag har införts i propositionen utan någon form av granskning. Detta måste anses vara synnerligen anmärkningsvärt, och man ställer sig frågan varför en viktig lagfråga handlägges på detta summariska sätt. Om vi hade saknat hyreslagstiftning, funnes kanske något skäl. Men den nuvarande lagstiftning, som enligt vad statsrådet Lidbom själv skriver i propositionen har fungerat i stort sett väl, reformerades grundligt 1968 och har sedan undergått ett flertal ändringar, senast 1972. Är inte riskerna stora nu att vi genom den behandling som lagförslaget fått måste räkna med fler ändringar inom kort? Betänkandet från lagutskottet har försetts med fem reservationer som berör olika områden av lagförslaget. I likhet med herr Lidgard skall jag inte gå närmare in på dem, utan nöjer mig med att yrka bifall till dem. Jag vill bara göra ett par reflexioner när det gäller två avsnitt. Det ena, som herr Lidgard något berörde, gäller 54 §, som vi anser är synnerligen svårläst och otydlig i sitt första stycke. Vi hade ett förslag i vår motion att den med fördel skulle kunna delas upp på flera meningar. Utskottsmajoriteten delar inte vår uppfattning. Jag rekommenderar kammarens ledamöter att läsa första stycket. Jag tillåter mig att gratulera lagutskottet som har tillgång till så många kvalificerade förmågor att de kan anse att första stycket är så enkelt och så logiskt och fullt begripbart att vi kan behålla det i nuvarande skick. Det är bara synd att man i utskottsbetänkandet, strax efter att utskottet avfärdat våra krav, tvingas skriva följande som avser besittningsskyddet: ”En försummelse i angivet hänseende kan sålunda få allvarliga följder för hyresgästen. Den information om de nya lagreglerna som utskottet förutsätter komma till stånd, måste därför enligt utskottets mening klart 154 påvisa vad en uppsägning skall innehålla, samtidigt som betydelsen av att uppsägning sker på rätt sätt understrykes.” Den klarhet som alltså då anses mycket viktig, den är enligt vår mening precis lika viktigt att ha i lagtexten. Sedan en liten reflexion om indexklausuler. Jag har en känsla av att det är en fråga om man vill eller inte vill ha dem. Självklart är det i sak riktigt när utskottet skriver att det inte sett något index som är helt rättvist. Men varför måste man tillämpa millimeterrättvisa på det här området när man exempelvis inom skatteområdet kan nöja sig med ibland rätt grova schabloner, vilka då de kommer på tal där ivrigt försvaras av samma majoritet som nu helt förkastar indexsystemet? Jag skall, herr talman, med tanke på tiden be att få nöja mig med dessa reflexioner.

Herr talman! Några ord bara med anledning av herrar Lidgards och Söderströms inlägg. Låt mig dessförinnan konstatera att det är mycket glädjande att denna proposition under utskottsbehandlingen har fått och med all sannolikhet under voteringen här i kammaren om en stund får en bred anslutning. Från enigheten skiljer moderaterna ut sig. Men det börjar vi ju bli ganska vana vid här i kammaren. I fråga efter fråga inträffar detta. Jag skall inte ta upp en disussion om de olika delreformer som ryms i den här propositionen. Jag vill bara göra ett par små kommentarer med anledning av detta gnäll från herrar Lidgards och Söderströms sida om lagstiftningens förfall. Det gamla fina uttrycket land skall med lag byggas respekteras inte längre enligt herr Söderström, i varje fall inte om man ser till lagarnas kvalitet. Det kan kanske vara värt att, även om det är en sen timme, uppehålla sig ett ögonblick vid den här tanken. Argumentationen kommer igen allt oftare, och vi börjar bli bekanta med den. Det är sannerligen riktigt att det lagstiftas ganska mycket nu för tiden, att lagstiftningens omfång ökar och att lagarnas omloppstakt har blivit betydligt snabbare.

Då måste naturligtvis också samhället i sin lagstiftning se till att apparaten fungerar med rimlig effektivitet. Man får ta hänsyn till kraven på ökad snabbhet både när det gäller utredningsformerna och i arbetet i övrigt. Det vet säkert också herrar Lidgard och Söderström ganska väl. När de klagar över den bristfälliga lagstiftningen tror jag inte att de i själva verket är ute efter dessa tekniska brister som de ständigt drar fram. De är i stället helt enkelt motståndare till denna höga handlingsberedskap hos samhället. Ofta är det lättare att gnälla över sättet på vilket regeringen arbetar fram sina förslag än att bara säga blankt nej i sak. I stället för att säga nej, vi vill inte vara med och värna om konsumenternas, hyresgästernas och löntagarnas intressen, säger de att det här borde ha skötts på ett annat sätt. Man borde ha utrett det grundligare, man borde ha skrivit lagarna med större omsorg, man borde ha hört lagrådet och man borde ha skött det här i nordiskt samarbete — vi skall inte gå fram ensamma. Det är den typen av argument som vi ständigt möter, när i själva verket viljan bakom argumenten är att bromsa samhällets arbete på att skydda människorna mot de sociala konsekvenserna av den snabba ekonomiska utvecklingen. Det här ärendet är i och för sig en utmärkt illustration till denna teknik att komma med ett antal förevändningar för att motsätta sig en reform som man i grunden djupt ogillar. Delvis talar man om vad man ogillar, men man för in ytterligare en fas genom att säga att det här förslaget är undermåligt. Vad är det för brister man hittar från moderaternas sida, när man går fram med dessa tonfall? Det borde ha varit en lagrådsgranskning på denna proposition säger man. Den fortsatta utskottsbehandlingen har visat att lagtexterna var bristfälliga och att det borde ha gjorts bättre. Men vad man har att åberopa är att man hittat ett tryckfel. Det tryckfelet kunde vi ha fått på ett kartongblad i alla fall. Det är sannerligen inte något sensationellt missöde. Man åberopar att man hittat en eller två formuleringar i några paragrafer som man inte gillar och ett ord ”härvid” som har en dålig syftning i någon paragraf — saker av noll och ingen betydelse. Detta skulle ha kunnat undvikas, menar man, om regeringen hade hanterat lagstiftningsärendet med omsorg och gått till lagrådet. Herr Lidgard har en något låg tanke om lagrådet, om han tror att dess uppgift är att sitta och förebygga tryckfel och den här typen av vad herr Lidgard anser vara oklara syftningar. Vad är betydelsen av dessa petitesser jämfört med vikten av att genomföra reformerna och genomföra dem i relativt snabb takt, så att människorna får nytta av dem i tid. Hade det varit viktigare att förebygga tryckfelet på propositionsstadiet? Hade det varit viktigare att få den vackrare formuleringen i den ena eller andra paragrafen än att hyresgästerna får sin förbättrade ställning, sin större jämställdhet med fastighetsägarna när det gäller uppsägningsrätten, att hyresgästerna slipper undan de olägenheter som följer med klausuler etc. Det är en egendomlig värdering, men så tänker tydligen moderaterna. Den tekniska perfektionen skulle här ha varit en större vinst än ett undvikande av att hyresgästerna annars hade fått vänta något år. Deras yrkanden har för övrigt också denna innebörd. Trots att vi har kunnat gå fram snabbt genom att undvika att gå till lagrådet vill de ändå skjuta på ikraftträdandet med nästa förevändning — att det blir för kort tid att informera om lagstiftningen. Jag skulle inte ha tagit upp detta, om det inte hade varit så att det snart börjar bli på tiden att vi uppmärksammar denna teknik att gå till storms mot en reformpolitik vars grunder och värderingar man i djupet av sin själ ogillar men som man inte alltid vågar så öppet attackera. Då skyller man i stället på denna typ av petitesser och klagar på att den formella behandlingen inte har varit bra nog. Det är genomgående så när vi ser på herr Lidgards och herr Söderströms anmärkningar att det antingen är fråga om bagateller eller om missuppfattningar från deras sida. Det är i detta fall också fel — enligt deras uppfattning — att vi skyndat på behandlingen och gjort en departementspromemoria i stället för att genomföra kanske någon mera högtidlig form av utredning. Det påstås att vi inte har remissbehandlat promemorian fullständigt. Jovisst har vi gjort det. Denna departementspromemoria har utarbetats med utomordentlig omständlighet. Den har bl.a. föregåtts av enkäter och har remissbehandlats ordentligt, och för propositionsarbetet har vi tagit en rimlig tid på oss. Jag kan försäkra herrar Lidgard och Söderström att jag har den stora förmånen att åtnjuta hjälp i mitt arbete av en elit av våra lagstiftningsjurister. Deras tekniska prestationer står inte på något sätt efter vad ledamöterna av lagrådet kan åstadkomma.

Herr talman! Jag förstår ju att ett statsråd som har sagt sig inte kunna ta hänsyn till alla dumheter som Svea hovrätt råkar häva ur sig måste beteckna en kritik av de lagförslag som han har signerat såsom gnäll. Jag tillåter mig emellertid ha den uppfattningen att det är en av lagstiftarens mycket viktiga uppgifter att skriva lagar så att de kan förstås av så många människor som möjligt och är behäftade med så få fel som möjligt. Herr Lidbom viftar bort den kritik jag har fört fram med att säga att det var fråga om ett tryckfel. Javisst, det kan man kalla det. Jag kallar det ett slarvfel. Alla begriper att det är ett fel som begåtts. Det är bara det att det inte får förekomma sådana i propositioner från Kungl. Maj:t när det gäller utformningen av en lagtext. Vi skall inte behöva rätta sådana fel under utskottsbehandlingen. Jag vill i viss mån instämma med herr Lidbom när han säger att vi har olika syn på dessa problem. Herr Lidbom anser att regeringen en gång tar hänsyn till konsumentgruppen, någon gång till hyresgästerna, någon gång till löntagarna osv. Jag däremot tycker att man i lagstiftningsarbetet skall försöka ta rimlig hänsyn till alla de medborgargrupper som finns i samhället, även om några av dem skulle råka vara röstmässigt små. Därvidlag är det tydligen en skillnad mellan oss. Herr Claeson försökte i sitt anförande sätta ett likhetstecken mellan fastighetsägare och Fastighetsägareförbundets medlemmar; det var alltså de senare som vi företrädde. Men, herr Claeson, av de bostadsfastigheter som uppförs nu byggs faktiskt ungefär tre fjärdedelar,i s.k. samhällsnyttig regi. Och om jag inte är alldeles felunderrättad förekommer det också rätt mycket kommunala bostadsfastigheter, där man har indexklausulen.

Herr talman! Jag sätter inte likhetstecken, herr Lidgard, mellan fastighetsägare och Fastighetsägareförbundet; jag känner alltför väl till saken för att jag skulle göra det. Däremot är jag benägen att sätta likhetstecken mellan privata fastighetsägarintressen och den moderatreservation till det här betänkandet som har nr 5.

Herr talman! Regering och riksdag har under en följd av år genomfört reformer på det hyresjuridiska området som lett till att hyresgästerna fått en mycket stark ställning i förhållande till hyresvärden. Det är ett lagstiftningsarbete som har givit den svagare parten i ett hyresförhållande ökad rättslig trygghet, ett lagstiftningsarbete som är unikt även vid internationella jämförelser. Det finns anledning att betona det i dag, när vi står inför en ny reform på det här området. Det beslut om förändringar i hyreslagen som riksdagen kommer att fatta i kväll ligger helt i linje med de synpunkter som har framförts av landets bostadskonsumenter. Men på en punkt finns det en lucka i lagen även efter kvällens reformbeslut. I motion nr 1612 framhålls att den s.k. saneringspropositionen innebär att även privata fastighetsägare kommer att få subventioner och lån vid sanering och upprustning av äldre fastigheter. I propositionen säger departementschefen att det måste finnas garantier för att lånen kommer de boende till godo vid hyressättningen. Detta utgör inget problem när det gäller det hyresreglerade bostadsbeståndet. Här genomförs förändringar i hyresregleringslagen som garanterar att lån och bidrag kommer de boende till godo när hyran skall fastställas. Men hyresregleringslagens tillämpningsområde är begränsat, och hyresnämnd kan på begäran av fastighetsägare besluta att ombyggd, förbättrad fastighet skall undantas från hyresregleringslagen. Sanerade fastigheter utanför hyresregleringslagen faller under allmänna hyreslagen, i det här fallet under 48 §. Den paragrafen tillämpas tyvärr inte enhetligt, vilket utskottet medger. I motionen föreslås därför ett tillägg till 48 §, nämligen: ”Om jämförliga lägenheter står att finna i hus som tillhör allmännyttiga bostadsföretag, skall hyresläget för dessa lägenheter tillmätas avgörande betydelse vid jämförelseprövningen.” Med den utformning som 48 § i allmänna hyreslagen har i dag kan följande hända. Om en privat fastighetsägare får lån och bidrag för att förbättra fastigheter, så kan efter ombyggnadsarbetet fastighetsägaren begära och erhålla hyreshöjning. Det är inte rimligt ur hyresgästsynpunkt att direkta bidrag från samhället till privata fastighetsägare skall kunna utgöra orsak till hyreshöjningar — ett förhållande som skulle kunna förhindras genom att man ändrar 48 § allmänna hyreslagen på det sätt som motionen föreslår. Utskottet vill nu komma till rätta med problemet genom att hänvisa till att den fråga som motionen tar upp blir föremål för utredning. Herr talman! Jag är medveten om att det inte finns några förutsättningar att yrka bifall till motionen, och jag vill därför bara uttrycka den förhoppningen att utredningen skall lösa den fråga som berörs i motionen och i det särskilda yttrandet. Så helt kort om de indexreglerade hyrorna. Jag tycker att det är mycket bra att vi nu lagstiftningsvägen får bort indexreglerade hyror, eftersom sådana hyror innebär omotiverade inkomstöverföringar från hyresgäster till privata hyresvärdar. Det finns efter vad jag kan förstå ingen som helst anledning att koppla ihop hyresnivån med den allmänna prisnivån i samhället. Hyresnivån påverkar som bekant konsumentprisindex, och det innebär att om hyresgästförening och fastighetsförening förhandlar om hyreshöjning och resultatet blir en hyreshöjning, så kommer denna att slå igenom i konsumentprisindex, och vi får då ytterligare en hyreshöjning. Det är detta finurliga och föga sociala system som moderaterna vill ha när hyresregleringen successivt upphör. Jag kan ta ett exempel från Norrköping; därifrån kommer ju herr Söderström som vill slå vakt om indexreglerade hyror. I Norrköping hade en privat hyresvärd skrivit 4 000 kontrakt med indexklausuler. Det innebär att den privata hyresvärden i det här fallet skulle ha tjänat ca 6 miljoner kronor, som skulle betalas av hyresgästen om indexklausulen hade utlösts. Nu förhandlades denna klausul bort av hyresgäströrelsen, men på andra ställen i landet finns den kvar, och det är skäl som talar för den lagstiftning mot indexklausuler som nu föreslås. Därtill kommer — det vill jag understryka — att det finns exempel på att privata hyresvärdar mer eller mindre har manipulerat med indextal. I fall som har redovisats i pressen har detta lett till hyreshöjningar på mellan 50 och 60 procent. Samtidigt vet vi att normalhyresgästen inte har klart för sig vilka konsekvenser som indexklausulen får — och det borde herr Lidgard tänka på. Jag tycker att det är bra att man nu får bort indexklausulerna, och jag vill tacka herr Lidbom för de initiativ som han har tagit på detta område.

Jag tycker inte man rättvisligen kan göra gällande, när jag säger att det här med indexklausulen inte är så förfärligt farligt därför att man kan komma åt den med uppsägningsmöjligheterna, att jag går de privata fastighetsägarnas ärenden. Men den väg jag försöker gå i detta sammanhang är ett gångstråk som även statsrådet Lidbom eller i varje fall justitiedepartementet har varit inne på när man har gett oss ett förslag om ett enklare förfarande i vissa bagatellmål. Det är frågan om en önskan att undvika att man får alltför många hyresprocesser när situationen utvecklar sig någorlunda normalt. Skulle hyresvärden behöva säga upp hyresavtalen var gång utvecklingen har motiverat en hyreshöjning, så får man en tämligen omständlig process. Det är väl detta som jag närmast har försökt undvika genom att ställa mig på den linjen, att det kanske rent av är värdefullt om man har denna indexklausul. Får jag sedan säga några ord om övergångsbestämmelserna. Där kan jag anknyta till det förhållandet att vi har — det framgår av handlingarna — en part som sagt att man hinner med att informera och en annan part som sagt att man inte hinner med att informera.

Vi antar den här lagen i dag — det har statsrådet Lidbom sagt att vi skall göra — och i början av maj kommer den väl ut i Svensk författningssamling och så skall den träda i kraft den 1 juni. Det är verkligen väldigt kort tid för information om en ny lagstiftning. Jag skulle väl inte ha tagit åt mig så mycket av den kritik som framförs när man säger att vi försöker bromsa reformarbetet och sådant, om det varit så, statsrådet Lidbom, att vi hade en dålig lagstiftning på hyresområdet. Men det sägs ju alldeles tydligt att erfarenheterna av 1968 års hyreslagsreform har genomgående varit positiva. Då tycker jag inte det är så förfärligt farligt om man väntar några månader, som det blir i det här fallet. Egentligen är det ju inte fråga om huruvida bestämmelserna skall träda i kraft den 1 juni eller den 1 juli, utan det är fråga om huruvida effekterna skall slå igenom den 1 oktober i år eller den 1 oktober nästa år.

Herr talman! Herr Lidgard hänger efter bästa förmåga fast vid kritiken mot våra dåliga lagprodukter. Han säger att den här lagen som vi nu diskuterar inte motsvarar kraven. Lagar skall vara formulerade så att de kan förstås av så många människor som möjligt — säger herr Lidgard. Låt mig bara konstatera att den här lagen tydligen har förståtts av samtliga i utskottet i alla fall utom moderaterna och att den av samtliga i utskottet utom moderaterna anses tillräckligt begriplig, tillräckligt lätt att förstå för folk i allmänhet. Vi kanske har olika uppfattningar, men detta konstaterande kan ändå vara på sin plats. Herr Lidgard säger vidare att man skall ha sådana anspråk på lagars kvalitet att där inte får förekomma några fel av den typ som han har påvisat i detta fall. De fel han har påvisat — ja, det är bara ett — det är vad jag kallar för ett tryckfel och vad herr Lidgard kallar för ett slarvfel. Jag vet inte hur man skall förekomma den sortens fel. Herr Lidgard svarar: Ni skall gå till lagrådet, som man gjorde förr i världen. Jag vet inte om det är en adekvat väg. I så fall får vi väl i fortsättningen parkera lagrådet på tryckeriet för att läsa korrektur. Bortsett från det tycker jag emellertid att detta speglar något av just förevändningarnas polemik. Det är i praktiken ofta omöjligt att göra det helt perfekta, och det bästa är ofta det godas fiende. Säger man att det får icke någonsin förekomma något fel i någon lag, utan då får det hellre dröja ett eller annat år till med en reform, så struntar man rätt mycket i de intressen som reformen är avsedd att tillgodose. Hade det varit viktigare att undvika tryckfelet, som herr Lidgard hittade och som för övrigt utskottet säkert hade hittat ändå och vi hade funnit i kanslihuset också, än att se till att hyresgästerna verkligen får sin förbättrade ställning redan fr.o.m. i år? Det hjälper inte, herr Lidgard, att säga att vi redan förut har en bra lag i 1968 års hyreslagstiftning. I stort sett har vi det. Men ändå är värderingen från den överväldigande majoriteten i utskottet, och jag antar också i riksdagen, att det är angelägna förbättringar i denna i och för sig bra lagstiftning som riksdagen står i begrepp att besluta om. Herr Lidgard är mycket blygsam när det gäller att flyktigt vidröra de politiska och ideologiska skillnaderna mellan oss, men han medger ändå att socialdemokraterna har en något annan syn på dessa frågor än moderaterna. Vi moderater, menar herr Lidgard, anser att man i lagstiftningen inte bara skall ta hänsyn till de många, till konsumenterna, utan också till företagarna, inte bara till hyresgästerna utan också till fastighetsägarna, inte bara till löntagarna utan också till arbetsgivarna. Ja, självfallet skall man göra det. Men det är inte det som i första hand är problemet när man skall genomföra reformer, herr Lidgard, utan det är att ta ställning till hur man skall utnyttja lagarna för att stödja dem i samhället som har den svagare ställningen, för att öka inflytandet för dem som har för litet inflytande. Det angelägna är — och därför har vi ibland bråttom med reformerna — att stödja konsumenterna i vissa situationer där företagarna har för stor övermakt, att stödja hyresgästerna där de i relation till fastighetsägarna är för svaga, att stödja löntagarna där de har för litet inflytande i förhållande till arbetsgivarna. Och där, när det gäller fördelningen av inflytandet i samhället, finns grundläggande skillnader mellan moderaterna och oss som visar sig i våra olika attityder till reformer och ibland till angelägenheten av att åstadkomma reformer snabbt. Vi erkänner t.o.m. ibland att det kan vara riktigare att få en angelägen reform genomförd som hjälper de många människorna, även om den tekniskt inte är till 110 procent perfekt, än att nå den totala perfektionism som herr Lidgard talar sig så varm för.
Herr talman! Jag har inte begärt en till 110 procent perfekt lagstiftning; jag är nöjd om den är rätt till 100 procent. Men när herr statsrådet säger att vi moderater inte är beredda till samma handlingsberedskap — som jag tror att uttrycket var — i sådana här reformärenden, så vill jag klargöra en viktig sak för herr Lidbom. Den princip i lagkomplexet som ni betecknar som så viktig har vi ju inte tagit avstånd från; vi är beredda att gå med på att hyresgästen skall få bibehålla sitt besittningsskydd när avtalet om hyresreglering sägs upp. Om den saken råder det inga skilda meningar. Där är vi alla helt överens. Och det är ju egentligen kärnan 'i denna problematik. Sedan trodde jag att jag kastade ut en brandfackla i mitt första anförande, men det var tydligen fel, eftersom ingen tände på den. Men när jag nu ändå har ordet vill jag fråga herr Lidbom: Hyresregleringen för garagen, som väldigt många människor går och hoppas på, hur har man tänkt sig att de kostnaderna skall betalas i fortsättningen?

Herr talman! Fru Sundström har frågat mig dels om jag vill redogöra för hittills vunna erfarenheter av den nya inriktningen av hemkonsulentverksamheten, dels i vilken utsträckning hemkonsulenternas fortbildning inriktas på den kommunservicefunktion de ålagts. Jag vill börja med att erinra om att hemkonsulenterna år 1970 överfördes till länsstyrelserna. Samtidigt anförtroddes huvudmannaskapet för konsulenterna åt konsumentinstitutet. Detta innebar att konsulenterna tilldelades en aktiv roll i konsumentpolitiken. I samband med beslutet om att inrätta ett konsumentverk uttalades vidare att hemkonsulenternas uppgifter är att stödja och främja konsumentpolitisk verksamhet. Häri innefattas såväl stöd till kommunal verksamhet som direkt rådgivning till konsumenter. Vilken av dessa båda uppgifter som kommer att dominera i hemkonsulenternas arbete beror på i vilken takt och till vilken omfattning den kommunala verksamheten kommer att byggas ut. En utbyggd kommunal verksamhet som vänder sig direkt till konsumenterna kommer att medföra andra uppgifter för hemkonsulenterna än om det uteslutande blir hemkonsulenterna som på det lokala planet skall svara för direkt kontakt med enskilda konsumenter. Beträffande den kommunala verksamheten kan jag meddela att i drygt ett sjuttiotal kommuner har motioner väckts om att inrätta särskilda organ för konsumentfrågor. Några kommuner har redan fattat beslut om lokal konsumentverksamhet. Flertalet kommuner har dock, enligt vad jag erfarit, beslutat avvakta resultat av de överläggningar mellan konsumentverket och Kommunförbundet som pågår och som syftar till att utforma riktlinjerna för kommunal konsumentpolitisk verksamhet och hemkonsulenternas arbete i anslutning till denna verksamhet. Överläggningarna beräknas vara avslutade inom kort. Det är därför inte möjligt att i dag redovisa några egentliga erfarenheter av konsulenternas arbete med stöd åt kommunal verksamhet. Jag vill emellertid nämna att försöksverksamhet med lokal konsumentvägledning på initiativ av Kommunförbundet inletts i Borlänge och planeras i ytterligare tre kommuner. Respektive läns hemkonsulent har medverkat vid planering av verksamheten och kommer fortlöpande att delta i arbetet. I flera kommuner har vidare kontaktmän utsetts till hemkonsulenter. Sedan en tid pågår således arbetet med att ge hemkonsulenternas verksamhet en ny inriktning, som på många sätt avviker från deras tidigare uppgifter. Detta arbete kommer att fortsätta. Utbildningen av hemkonsulenterna spelar härvid en stor roll. Konsumentinstitutet anordnade på sin tid regelbundet kurser för hemkonsulenterna. Sålunda hölls en fortbildningskurs av orienterande karaktär hösten 1972 i samarbete med Kommunförbundet. Vid kursen behandlades bl.a. den kommunala organisationen, den kommunala verksamhetens rättsliga reglering samt möjliga former för lokal och regional konsumentpolitisk verksamhet. Konsumentverket kommer att svara för utbildningen i fortsättningen. Inom kort anordnar verket sin första kurs för konsulenterna.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

Från att ha varit en liten grupp verksamma ute på landsbygden har de numera ett stort arbetsområde både på landsbygden och i mera tätbebyggda områden. Deras tjänster blir mer och mer efterfrågade av allt fler grupper av människor som söker rådgivning hos dem. Då blir frågan den, om de har anpassade normer att arbeta med och om deras lokaler, där de mestadels finns, är så placerade att konsumenterna lätt kan återfinna dem och få del av det material som hemkonsulenterna kan stå till tjänst med. Jag har erfarenheter från mitt eget län att om sådana lokaler ligger centralt, stiger snabbt besöksfrekvensen. Det är ofta förslag på kostsammansättningar, budgetförslag eller rådgivning inför inköp av hushållsredskap och maskiner som man vill ha. Samma erfarenheter gäller beträffande utställningar. Ligger utställningslokalerna på en central plats, där folk helt naturligt strömmar förbi, stiger efterfrågan åtskilligt på det material som hemkonsulenterna har. I det här sammanhanget, inom en viss parentes, vill jag passa på att ge en eloge för ett mycket bra utställningsmaterial, som numera framställs centralt och överlämnas till hemkonsulenterna, ett material som både de och besökarna av utställningarna har haft stor nytta av, därför att materialet innehåller så upplysande exempel. Det är lätt att frakta med sig, om man vill ha tillfälliga utställningar på arbetsplatser, möten och konferenser. I den andra delen av min interpellation har jag talat om de nya uppgifter våra hemkonsulenter har fått genom att de ofta får ta initiativ för att få till stånd ökad information för de enskilda konsumenterna. Ofta går det så till att hemkonsulenterna, någon från Kommunförbundet, någon från länet och representanter för kommunerna träffas för att diskutera frågan. Eftersom lokala konsumentnämnder är svåra att få till stånd för närvarande — kommunerna anför ekonomiska skäl för att avslå sådana initiativ — blir det ofta andra former man söker sig till. Här är det ett omfattande arbete som utförts av hemkonsulenterna. De får som regel före ett sammanträffande sätta sig in i de enskilda kommunernas speciella ålderssammansättning, befolkningsunderlag, ar betsliv och kollektiva behov av konsumentupplysning. Eftersom många kommuner och deras representanter inte är så bekanta med hemkonsulenternas verksamhet, behövs det också en introduktion om vilka tjänster hemkonsulenterna kan åtaga sig. Ofta blir följden av dessa överläggningar en s.k. försöksverksamhet. Handelsministern nämnde min egen hemkommun Borlänge, där vi startat en försöksverksamhet med en s.k. konsumentrådgivare, som betalas av kommunen och har mottagning några timmar varje vecka på en central plats, i det här fallet vårt bibliotek. Hon har inför sin uppgift introducerats av länets hemkonsulenter och står i ständig kontakt med dessa. Besöksfrekvensen bevisar att konsumenterna behöver stöd och rådgivning i dagens samhälle med det stora utbud av varor som finns. De flesta av oss får allt mindre tid att gå i affärer och prova och jämföra olika varusortiment. Reklamationsärendena är också många, och där blir det ofta hemkonsulenterna som får fungera som kontakter för upplysning om vart man skall vända sig, om man får felaktiga varor o. d. Jag är glad att handelsminister Feldt så starkt har understrukit hemkonsulenternas nya arbetsområden och deras behov av vidareutbildning inför nya uppgifter som ålagts dem. Kan man då också vänta sig att konsumentverket och Kommunförbundet stöder utbildning av annan personal som har med konsumentrådgivning att göra eller bör man öka antalet hemkonsulenter? Erfarenheten talar ju för att vi får räkna med ett ökat behov av t.ex. telefonservice, där konsumenten snabbt kan få besked om vart han kan vända sig i olika sammanhang. Och om kommunerna skaffar sig s.k. konsumentrådgivare, kan det då tänkas att även de omfattas av en central utbildning? Jag anser att det är mycket angeläget att vi snabbt får ut ett antal utbildade personer i konsumentfrågor som finns nära konsumenterna nu när kommunerna inte är så villiga att inrätta konsumentnämnder. Nu säger handelsminister Feldt att i ett sjuttiotal kommuner har motioner väckts om att inrätta särskilda organ för konsumentfrågor, och några kommuner har redan fattat beslut om lokal konsumentverksamhet. Är det då möjligt att i sådana fall skapa ökade möjligheter att från konsumentinstitutet stödja sådan verksamhet eller anser handelsministern att den information som nu finns är tillräcklig för att stimulera kommunerna till ett ökat intresse för konsumentfrågor?
Herr talman! Jag uppskattar mycket det intresse som fru Sundström visar för hemkonsulenterna och den ändrade inriktningen av deras arbete. Jag tror att vi vid något tillfälle tidigare har diskuterat bl.a. frågan om de lokaler och de möjligheter till kontakt med allmänheten som hemkonsulenterna har. De är i dag i många fall inte tillfredsställande utan behöver säkerligen förbättras.

Vi är alltså beredda att regionalt eller centralt ordna utbildningskurser för dem. Sedan tror jag att jag kan säga att konsumentverket är alldeles klart inriktat på att inom sina befogenheter och ramar arbeta för att stimulera kommunernas intresse för konsumentpolitisk verksamhet. Formerna för och inriktningen av det stimulansarbetet är emellertid beroende av de överläggningar som konsumentverket för med representanter för kommunerna just nu. Därför kan jag inte säga något om hur konsumentverket i så fall bör arbeta. Det är min bestämda förhoppning och förväntan att dessa överläggningar skall leda till positivt resultat, ett resultat som jag vid flera tillfällen har efterlyst och argumenterat för här i kammaren.
Herr talman! Jag vet att det råder stor tveksamhet ute i kommunerna om hur man skall organisera och öka konsumentupplysningen.

Herr talman! Herr Henmark har frågat mig om jag är beredd medverka till att luftrenare snabbt inordnas bland de hjälpmedel till vilka statsbidrag utgår enligt kungörelsen om statsbidrag till vissa hjälpmedel för handikappade. Kungl. Maj:t har uppdragit åt hjälpmedelsgruppen att i anslutning till pågående utredningsarbete beträffande hjälpmedel för handikappade närmare pröva frågan om dels bestämningen av begreppet hjälpmedel enligt hjälpmedelskungörelsen, dels avgränsningen av dessa hjälpmedel gentemot sådana hjälpmedel som har till ändamål att tillgodose ett sjukvårdsbehov. Frågan huruvida ett sådant hjälpmedel som luftrenare för personer med allergi skall föras upp på förteckningen över de hjälpmedel för vilka statsbidrag utgår är beroende av den prövning som hjälpmedelsgruppen enligt detta uppdrag nu håller på med. Riksdagen har i april i år med hänvisning till hjälpmedelsgruppens utredningsarbete avslagit en motion med samma syfte som herr Henmarks förevarande fråga. Jag är för min del inte heller beredd att föregripa hjälpmedelsgruppens prövning av frågan.

Herr talman! Det svar som jag erhållit och för vilket jag naturligtvis tackar är verkligen så negativt som det kan vara. Jag är fullt medveten om riksdagens beslut att inte agera, men det beslutet rörde, som det synes mig, helt procedurfrågan — man ville inte gripa in i en utredning och i ett kommittéarbete som pågick. Jag kan emellertid inte tänka mig att socialministern är riktigt i samma läge. Utredningen ligger dock under socialdepartementet, och ämbetsverket likaså. Jag kan inte inse att det skulle behöva anses som opåkallat att man där griper in för att påskynda ett visst ärende, med hänsyn till de lättnader i mänskligt lidande som kan vinnas. Jag tycker för min del att det på något sätt vittnar om cynism att ett ärende, som berör ett sådant mänskligt lidande, som det här är fråga om, av sådana skäl skall behöva fördröjas dag efter dag, månad efter månad, ja kanske år efter år. Man kan ju fråga sig: Varför skall ärendet fördröjas? Behövs det mera prov? Jag har i samband med att jag har ställt denna interpellation fått mig meddelat att det har gjorts prov. Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har två läkare, Dreborg och Kollberg, gjort prov med ifrågavarande luftrenare. De säger i en uppsats i Allergia nr 1:1970: ”Luftrenaren kan naturligtvis inte helt eliminera astmabesvären, men, rätt använd, kan den vara en god hjälp.” Prov har också utförts vid Falu lasarett och vid Högbo sjukhus, som är anslutet till lasarettet.

Man har prövat apparaten på barn som har astma. I en sammanfattning skriver man: ”Steral-filtrerad luft har visat sig hos dessa barn ge delvis betydande förbättringar och dessutom har vissa utredningsmässiga vinster kunnat göras. Apparaturen ställer sig för enskilda personer tämligen dyrbar men kräver ett minimum av underhåll. Förmånligt vore om landstingens hemsjukvårdsbyråer inköpte apparater för utlåning i samråd med behandlande läkare.” Det har också sagts mig att Linköpings regionsjukhus har inköpt ett antal apparater av ifrågavarande slag för utlåning. De har inköpts för fondmedel, som egentligen varit avsedda för frisängar. Sådana är ju mindre aktuella nu för tiden, och därför har man kunnat använda medlen för detta ändamål. Jag har närmast fått denna fråga aktualiserad genom kontakt med astmasjuka, framför allt med en person som jag känner sedan lång tid tillbaka och som har upplevt ett ohyggligt lidande. Ofta har hon på nätterna fått resa till sjukhus, då andnöden satt in. Denna sjukdom har varit både psykologiskt deprimerande och somatiskt nedbrytande för henne. Hon hade sådana ekonomiska förhållanden att hon, när hon fick reda på att en sådan möjlighet fanns, kunde inköpa ifrågavarande apparat, och det gjorde hon också. Hon sade efter att ha använt den något över ett år, att den har varit till utomordentlig hjälp för henne. Hon greps av medlidande med alla de fattiga som inte kan lägga ut I 500 kronor för att inköpa en apparat eller — om man skall ha den större modellen — en något högre summa. Hon ställde frågan: Kan inte samhället hjälpa till i detta fall, så att man inte skall vara beroende av ekonomin för att få den utomordentliga lättnad som en sådan här apparat kan ge? Det är sålunda de fattiga som får lida och även barnen, om de inte har möjlighet att skaffa sig apparaten själva. Jag tycker att denna fråga ur rent statsekonomisk synpunkt inte kan vara så betydelsefull. Jag vet inte hur många personer det gäller, men jag har hört antalet 20 000 nämnas i detta sammanhang. Jag vet i alla fall att ungefär 2 000 apparater av ifrågavarande typ nu är i gång. Mot denna bakgrund tycker jag att man borde kunna påskynda behandlingen av ärendet. Jag är säker, herr socialminister, på att många kommer att uppleva det skriftliga svar som jag fått i dag på min interpellation som en besvikelse. I det län som jag representerar är det många som av någon anledning har fått denna fråga aktualiserad. Den har framförts i olika sammanhang, inte minst av ungdomar som tillhör socialministerns eget parti. Från dessa begärdes för någon vecka sedan att landstinget skulle inköpa apparater och ställa till de sjukas förfogande. Jag tycker att det vore rimligt att de ginge in bland de statsbidragsberättigade hjälpmedlen.
Herr talman! Som jag nämnde i mitt svar är jag inte beredd att ta någon annan ställning till herr Henmarks fråga än vad riksdagen gjorde då den för en månad sedan avslog en motion med samma syfte. Det är väl inte obekant för herr Henmark att man, om det pågår en utredning vars uppgift är att seriöst pröva frågor av exempelvis detta slag, helt naturligt vill invänta utredningens förslag och synpunkter innan man tar någon definitiv ställning. Jag skall väl inte, herr talman, förlänga debatten, men det finns kanske ytterligare ett par kommentarer att göra. Frågan är kanhända inte fullt så enkel som herr Henmark tycks anse när han önskar att luftrenarna nu omedelbart skall föras upp på hjälpmedelsförteckningen. Jag vet att det finns sakkunskap på detta område som anser att det behövs ett säkrare vetenskapligt underlag för att bedöma ifrågavarande luftrenares värde i de enskilda fallen. Man vet heller inte tillräckligt om de olika typerna av luftrenare och deras effekt. Det finns med andra ord en rad frågor som behöver få sitt svar, och utredningen har till uppgift att ingående pröva dessa spörsmål. Ställningstagandet till de här frågorna får bli beroende av vilka slutsatser utredningen kommer till. Det är vad jag vill säga herr Henmark i dag. Vi brukar ju inte ta upp de enskilda fallen till diskussion i riksdagen, men det är givet att massor av människor på många olika områden möter problem och bekymmer. Vi har så långt som möjligt — inte minst genom insatserna på handikappområdet — sökt lösa de frågorna. Jag skall inte ta upp frågan om hjälpmedelssidan här, men herr Henmark är säkerligen väl medveten om att det är ett område där vi har haft en utomordentligt snabb utveckling, som utan tvivel varit av stor betydelse för just de handikappade. När vi får utredningens resultat, herr Henmark, får vi tillfälle att pröva frågan. Då har vi ett underlag för ett ställningstagande.
Herr talman! Jag är fullt benägen att ge socialministern en ros för det som gjorts för de handikappade; jag vill ingalunda förneka det positiva som har skett. Dock är jag litet tveksam inför det här fallet. Prov har ändå pågått sedan 1969 — det är fyra år nu — och de resultat som har redovisats av riksdagens upplysningstjänst, och som jag förmodar är fullt objektiva, har samtliga varit positiva. Jag vet också att det tidigare har funnits luftrenare av andra typer, som inte haft samma effekt som den här redovisade. Den har en ganska kraftig effekt — jag tror att den tar ungefär 98,4 procent av alla de partiklar som kan redovisas inom ett luftlager. Det har sålunda rent praktiskt visat sig att den har varit utomordentligt underlättande för de astmasjuka. Vad jag bör kunna säga utan att det behöver anses vara känslosamt är, att för en människa som lider så som en astmasjuk gör kan man inte vara tillräckligt snabb med att ge de lättnader som är möjliga. Jag är övertygad om att detta är en lättnad, som är möjlig och borde kunna komma snabbt. Jag vet inte — och det kanske inte socialministern själv gör — hur länge den här hjälpmedelskommittén skall arbeta med sina prov eller vilka prov som i dag pågår. Det skulle ha varit intressant att få en redogörelse för om det pågår några av kommittén anbefallda prov som kan avslutas inom rimlig tid. I övrigt skulle jag vilja sluta med att uttala den ärliga önskan att detta ärende påskyndas.

Herr talman! Herr Henmark har frågat socialministern om han är beredd att medverka till att underlätta för enskilda familjer att adoptera utländska barn. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Som interpellanten påpekar har lagstiftningen successivt ändrats så att adoptivbarn alltmer kommit att jämställas med biologiska barn. Familjer med adoptivbarn har härigenom redan nu i väsentliga avseenden fått del av samhällets serviceåtgärder och sociala förmåner på samma villkor som andra barnfamiljer. Ett nytt, viktigt steg i denna riktning kommer att tas i samband med det förslag om en föräldraförsäkring som för närvarande föreligger för behandling av riksdagen. Enligt gällande regler har adoptivföräldrar inte rätt till de förmåner som moderskapsförsäkringen ger biologiska mödrar. I propositionen 1973:47 om förbättrade familjeförmåner inom den allmänna försäkringen föreslås emellertid i denna del att adoptivföräldrar — liksom även fosterföräldrar — får rätt till föräldrapenning från den dag de får barnet i sin vård och fram till dess barnet är i den åldern att föräldrapenning senast upphör att utgå till biologiska föräldrar, dvs. intill den 240:e dagen efter barnets födelse. Detta innebär att fosteroch adoptivföräldrar jämställs med biologiska föräldrar i fråga om skydd mot inkomstbortfall under den period i samband med och efter barnets födelse som föräldraförsäkringen täcker. Reglerna om anställningstrygghet utvidgas i samband härmed till att även omfatta adoptivoch fosterföräldrar i denna situation. Utöver att adoptivföräldrar på detta sätt jämställs med biologiska föräldrar föreslås i propositionen ett särskilt stöd till adoptivföräldrar som får barn som är över åtta månader men under tio år. Detta stöd, som i propositionen föreslås utgå i form av föräldrapenning under 20 dagar, syftar till att i någon mån underlätta barnets anpassning till den nya miljön. Vid sidan av dessa aktuella förbättringar av det ekonomiska stödet till familjer med adoptivbarn vill jag också erinra om att socialstyrelsen har i uppgift att vidta vissa åtgärder för att underlätta adoption av utländska barn i Sverige. Kungl. Maj:t har således föreskrivit att socialstyrelsen bl.a. skall samla information om de möjligheter som finns till sådan adoption, förmedla information till myndigheter och allmänheten i dessa frågor, delta i utarbetandet av råd och anvisningar m.m. i adoptionsfrågor samt utbyta erfarenheter med myndigheter, institutioner och personer i andra länder. En rådgivande nämnd för hithörande frågor har också knutits till socialstyrelsen. Inom styrelsen utarbetas för närvarande på detta område förslag till råd och anvisningar till barnavårdsnämnderna samt en informationsfolder som är avsedd för allmänheten.

Herr talman! Det svar som statsrådet Odhnoff gett, och för vilket jag tackar, redovisar självfallet på ett korrekt sätt gällande bestämmelser. Dem var jag väl fullt medveten om, ävensom vad proposition nr 47 innehöll. Avsikten med interpellationen var närmast att få veta huruvida statsrådet är benägen att utöver de frågor det nu gäller arbeta vidare på att underlätta möjligheterna för föräldrar som önskar adoptivbarn att få denna sin önskan uppfylld. Det är på två punkter som jag här skulle vilja ställa frågor. Jag talar givetvis i första hand om adoption av utländska barn — det är ju det vanligaste. Det är inte lätt att få ett svenskt adoptivbarn i dag. Däremot har det ju under de senaste åren varit ganska vanligt att man har kunnat adoptera utländska barn. Enligt proposition nr 47 kan föräldrapenning utgå till högst 240:e dagen från barnets födelse. Vid adoption av ett utländskt barn är kanske egentligen dagen för barnets födelse av mindre intresse än den dag då föräldrarna får vården om barnet. Den dagen kan inträffa när barnet är två månader — måhända i bästa fall —, när det är sexmånader, sju månader eller äldre. Om barnet, då det överförs till adoptivhemmets vård, är exempelvis sju månader kan adoptivföräldrarna få åtnjuta föräldrapenning i högst 30 dagar. Om det är äldre så blir det ingen föräldrapenning alls. Är barnet mellan åtta och tio månader blir det, tror jag, 20 dagar som de kan få föräldrapenning för att ta emot barnet. Det har nu sagts mig — och jag tror att det är så — att barn som kommer från en så helt främmande miljö säkert är lika mycket beroende av en anpassningstid som ett nyfött barn. Är de upp emot åtta månader har de kanske lärt sig att jollra fram några ord, men det är på ett annat språk. Jag vet inte hur tidigt de lär sig att tala, men vissa begrepp har de i alla fall — det vet jag. Miljön är också en helt annan för dessa barn och kanske även klimatet. De skall anpassa sig till allt detta. Jag tror att om några barn behöver ha en särskild personlig omvårdnad under de första sex månaderna, så är det barn som kommer från ett främmande land. Därför tycker jag att detta tal om att föräldrapenning skall utgå längst intill den 240:e dagen efter barnets födelse knappast är relevant i förhållande till det verkliga behovet. Föräldrapenning skulle behöva utgå under sex månader räknat från dagen för övertagandet av vården. Det var den saken. Sedan är det en sak till som är av stor betydelse för en familj som vill adoptera, och det är kostnaden. Vi vet att penningaffärer i samband med adoption inte får förekomma. Om det är så att man erbjuder sig att betala eller om det ges någon ersättning från den avlämnande till den övertagande vårdaren, så är det ett hinder för att adoption över huvud taget skall äga rum. Men i nuvarande läge är det för ett par som önskar adoptera ett utländskt barn verkligen en ekonomisk historia om de skall kunna göra detta. Jag har fått, tror jag, mycket sakkunniga uppgifter om att beloppen kan sträcka sig upp till 7 000 eller 8 000 kronor — i bästa fall rör det sig kanske om 3 000—4 000 kronor. Alla har ju inte möjligheter att komma ut med så mycket pengar, och därför är frågan huruvida man inte på något sätt skulle kunna underlätta för personer som önskar men icke själva kan få barn av en eller annan anledning att skaffa sig ett adoptivbarn utan denna stora ekonomiska insats. Det är en person som har skrivit till mig i det här ärendet och velat påpeka att om en kvinna får ett barn här i Sverige, så sker det ingalunda utan kostnad för samhället. När kvinnan ligger på en klinik eller en förlossningsavdelning låt mig säga sju dagar och det kostar 300-500 kronor om dagen, så blir det ju en kostnad varierande mellan 2 000 och 3 500 kronor. Detta är säkerligen skäliga beräkningar. I dagens läge ger samhället stöd till de personer som vill ha och får barn, och jag tycker det är ett glädjande gott stöd som ges. Samhället lämnar också stöd till dem som blir gravida men inte vill ha barn — där kan samhället medge abort osv. Det kostar också pengar. Men åt den kategori som önskar men inte kan få barn ger samhället inget stöd i samband med övertagandet av vårdnaden av ett barn. Samhället lämnar ett stöd senare i form av föräldrapenning, som jag har sagt, men när det gäller den kostnad som det innebär att över huvud taget kunna få ett barn i sin vård ger samhället i dagens läge inget stöd.

Herr talman! Jag skulle först vilja säga till herr Henmark att jag tror att alla barn behöver omvårdnad, inte bara de som kommer från en annan miljö och ett annat klimat. Det gäller alltså att anlägga detta stora perspektiv på de här frågorna över huvud taget. Vad sedan beträffar de frågor som närmast har att göra med förslagen till föräldraförsäkringen så har ju dessa behandlats av socialförsäkringsutskottet och kommer upp till behandling i kammaren inom kort.

Jag vill också erinra om att förslaget i propositionen går tillbaka på ett enhälligt förslag från Nr 77 familjepolitiska kommittén. Onsdagen den Sedan tar herr Henmark upp kostnadsfrågorna, och det skall bara 2 maj 1973 konstateras att de kostnadsuppgifter som herr Henmark för fram — kostnader varierande från 3 000 till 8 000 kronor — stämmer väl med de uppgifter som jag har. Emellertid kan man inte utan vidare jämställa förlossningskostnader med transportkostnader. Vidare har väl de som beslutar sig för att adoptera ett utländskt barn i allmänhet övervägt saken under en längre tid och under den tiden inte behövt ha några utgifter för barnet. De har alltså haft en viss förberedelsetid att klara de kostnader som uppkommer i samband med själva adoptionsförfarandet.

Där har vi varit inne på en väg som jag tror är riktig, när vi har försökt att fortlöpande förstärka socialstyrelsens möjlighet att ge service i adoptionsärenden. Om det behövs ytterligare förbättringar i dessa avseenden, utöver vad som föreslagits och nu kommer att behandlas i riksdagen, så måste man överväga vilka åtgärder som skall prioriteras.

Herr talman! Det är klart att det inte är riktigt att jämföra förlossningsvårdskostnader med transportkostnader, men när vi räknar med ekonomiska ting brukar vi här i riksdagen ofta säg: Vi vill gärna ha't, men var ska vi tat? Och då tror jag att man kan säga att det finns skäl för att rent ekonomiskt underlätta för dem som av en eller annan anledning inte kan få barn, så att de inte hindras i denna rent naturliga drift, som vi människor har. Jag tror att de åtgärder som är vidtagna — som statsrådet också har redovisat i sitt svar — för att man skall kunna ge information och hjälpa till med handledning när det gäller dessa saker är mycket värdefulla. Det finns också en del sammanslutningar som vid sidan om ämbetsverken har åtagit sig sådant informationsarbete. Jag har själv haft kontakt med något som heter Adoptionscentrum, som jag tror är väl insatt i dessa frågor och som gett en hel del uppgifter. Men till slut kommer man till de ekonomiska förmånerna, och såvitt jag kunde höra av fru Odhnoffs svar är statsrådet tydligen inte beredd att överväga möjligheten att stödja människor när det gäller den rent ekonomiska påfrestningen på grund av transporter osv. för att få adoptivbarn till Sverige. Är denna uppfattning riktig? Det är säkert många som frågar sig om man inte på något sätt skulle kunna få hjälp med dessa kostnader. Med de utgifter vi har, inte minst vår stora skattebörda, tror jag att det är mycket svårt för människor i alla inkomstlägen — och allra svårast för dem som har små inkomster — att samla ihop även ett litet kapital. Det är ändå ett litet kapital som behövs för att ombesörja en sådan här adoption, och det är många som har svårt att samla ihop det kapitalet. Därför skulle det vara ett utomordentligt stöd om människor kunde påräkna statsmakternas intresse för att hjälpa 11 till. Det skulle vara intressant att höra ännu en gång om statsrådet Odhnoff är helt negativ på den punkten.
Herr talman! Efter vad jag hört från socialstyrelsen upplevs den här kostnaden i allmänhet inte som något avgörande hinder för adoption. Socialstyrelsen upplyser vidare att det skett en kraftig utjämning så att ansökningar numera kommer från de mest skiftande yrkesoch inkomstkategorier. Samtidigt understryker man det som jag förde fram i mitt förra inlägg, nämligen att det är de administrativa svårigheterna som upplevs som störst.

Det är naturligtvis folkpartiet obetaget att framlägga ett sådant förslag.
Herr talman! Jag förstår inte alls den slutsats som statsrådet Odhnoff försökte dra i sitt senaste inlägg. Jag har över huvud taget inte ställt dessa kostnader i något slags prioriteringsordning till varandra. Det måste vara alldeles feluppfattat. Jag har aldrig någonsin velat och skulle inte på något sätt vilja minska stödet till de barnfamiljer som finns här hemma och till de nyfödda barnen här, utan frågan är om man dessutom kunde hjälpa dem som av någon anledning inte kan få egna barn att också få ett barn att vårda.
Herr talman! Jag skulle ändå vilja fråga statsrådet Odhnoff, efter den spännande debatt vi hört här, vilka sakskäl det kan finnas till att man inte kan gå utöver en tjugodagarsgräns när det gäller den tid som föräldrarna kan få vara hemma om ett adopterat barn, svenskt eller utländskt, är mer än 8 månader gammalt vid sin ankomst till familjen. Anser statsrådet Odhnoff att det i så fall räcker och är lämpligt att någon av föräldrarna i allmänhet är hemma endast 20 dagar vid adoptionen av dessa barn? För det måste väl finnas ett sakskäl när det gäller att ta hand om barnen, vilket är det centrala, till oviljan att sträcka sig utöver 20-dagarsperioden. Jag ställer den frågan också med utgångspunkt i det faktum att socialassistenter och andra som brukar göra intervjuer och undersökningar av blivande föräldrar, innan dessa kan få adopterat.ex. ett utländskt barn, brukar vara måna om att en av föräldrarna skall stanna hemma en längre tid. De ställer ofta, utan att ha formella krav, den viktiga frågan: Avser en av er att vara hemma och ta hand om barnet ett tag efter dess ankomst hit till Sverige och till er? Om man verkligen anser att det ligger någonting i den frågan — och det anser jag för egen del — kan ju 20 dagar inte vara en rimlig period. Eller är det så att socialassistenterna enligt statsrådet går fram efter en sakligt oriktig linje och att det skulle vara obehövligt att vara hemma en rejäl tid efter adoptionen? Jag frågar detta därför att debatten hittills inte givit något sakligt skäl till 20-dagarsgränsen, och därför att det gör inte heller den proposition — Nr 77 1973:47 som nämns i interpellationssvaret. På s. 49 anges det bara att det Onsdagen den här är fråga om en ny stödform, och med det skälet kunde man ju ha 2 maj 1973 tagit till vilket dagantal som helst. Sedan skriver statsrådet endast att det ”enligt min mening” bör vara 20 dagar. Låt mig poängtera följande. Utgångsläget är inte lika när det gäller egenfödda barn här i landet och barn som adopteras. Då utgångsläget inte är detsamma blir förhållandena inte jämlika om inte reglerna i fråga om ekonomiskt stöd anpassas till verkligheten, som i dessa båda fall inte alls är densamma. Gränsen på åtta månader — och annars bara 20 dagar — drabbar grymt och orättvist, då nästan alla utländska barn är äldre än åtta månader vid adoptionen. Det gäller här inte heller barn som haft det särskilt lätt eller som haft ens en genomsnittlig barnatillvaro i utlandet. Utan oftast är det hittebarn som i späd ålder känt av att de blivit lämnade av sina föräldrar, och det innebär enligt alla vetenskapliga undersökningar en oerhörd chock för dem. De har haft de mycket svårt, och så skall de nu omplanteras i en helt ny miljö. Margareta Ingelstam som varit ordförande i Adoptionscentrum säger i en innehållsrik intervju i Dagens Nyheter den 14 mars i år: ”Barnet byter miljö, får nya referensramar, ett nytt språk och helt nya människor som det blir beroende av. Många barn har aldrig tidigare haft möjlighet att knyta emotionella kontakter. Andra barn flyttas från fosterhem till fosterhem. De söker i början trygghet hos alla vuxna. Så småningom får de starkare kontakt med en person — mamman eller pappan. De blir då väldigt bundna till den här enda personen. Så småningom kan man komma fram till en mera naturlig kontakt där barnet känner en naturlig trygghet. Men det här kan vara en lång och jobbig utveckling som inte går på tjugo dagar.” Det är också mot den bakgrunden jag ställer frågan: Vilka sakskäl finns det för denna gräns?
Herr talman! Mitt svar till herr Möller måste bli detsamma som det jag alldeles nyss har givit herr Henmark och som herr Henmark respekterade, nämligen att vi inte kan föregripa riksdagens behandling av en proposition som kommer upp i kammaren om några dagar. Vi kan därför inte nu gå in på diskussion av detaljerna i förslaget. Det blir tid att diskutera just den här punkten i sitt sammanhang i samband med riksdagens debatt om föräldraförsäkringen.
Herr talman! När en interpellation besvaras så kort tid innan utskottsärendet kommer upp till behandling är det klart att man är glad för att statsrådet är här, så att det skulle kunna gå att få litet mera kött på benen än de få rader som finns i propositionen. Eftersom statsrådet Odhnoff själv hänvisade till den i sitt svar hade det varit angeläget, att vi hade kunnat få reda på något mera. Hela svaret går dessutom ut på att betona att man på alla sätt söker jämställa de här barnen, men vad herr Henmark och jag har velat påpeka att det inte kommer att råda någon 13 faktisk jämlikhet. Det är väl bara att hoppas att vi kan få ett bättre och mera fullödigt svar av statsrådet själv i debatten om en vecka eller två — jag uppfattade hennes ord som en personlig hänvisning till det material som statsrådet då torde komma fram med. Jag kan till slut konstatera att det finns en klar skiljelinje i vår syn på hur de adopterade barnen skall behandlas. Folkpartiet ansåg denna fråga vara så viktig att man i höstas till och med skrev in följande i det nya partiprogrammet, där med små barn menas barn under skolåldern: ”Adoption av små barn bör likställas med biologiskt föräldraskap och medföra samma rätt till föräldraskapspenning och till ledighet vid barnets ankomst till familjen.”